Herr talman! Justitieministern sade att regeringen har observerat den problematik som jag och andra tagit upp i interpellationer. Jag vill inte bestrida det. Vad som emellertid gör frågan kom plicerad är att utvecklingen inom de olika områdena av ADB-tekniken och beträffande dennas praktiska användning både inom den statliga och den privata sektorn har gått framåt i iltempo under de senaste åren, allt medan frågorna har observerats och utredningarna löpt vidare. Justitieministern menade nu att utredningsmaskineriet här i Sverige visserligen mal en smula långsamt men att detta kan vara en fördel. Ja, det är möjligt att det är en fördel i andra sammanhang, men i detta avseende tror jag att det hade varit önskvärt om t.ex. kreditupplysningskommittén hade kunnat påskynda sin verksamhet så att regeringen snabbt kunde framlägga ett förslag till riksdagen som kunde ligga till grund för ett beslut. Justitieministern menade vidare att det inte spelade så stor roll om kreditupplysningsverksamheten i vårt land under tiden köptes upp av amerikanska storföretag och inte heller om det material som finns på detta område fördes över till utlandet. Men det är ju ett faktum, herr justitieminister, att under den tid som man väntat har det förekommit en även i tidningspressen uppmärksammad — verksamhet på detta område där man har använt sådant här material för något som jag skulle vilja jämställa med rent utpressningssyfte. Det är alltså en verksamhet som pågår hela tiden och som man ju avser att på något sätt ingripa emot. Vidare är det så att en del uppgifter i de register som finns på kreditupplysningsmarknaden inte så snabbt blir inaktuella. Inkomstuppgifter o. d. ändras givetvis från år till år, men det material som finns i registren hos kreditupplysningsbyråerna innehåller en mängd andra uppgifter — om en persons förflutna, om hans verksamhet, om familjeförhållanden och om en rad andra omständigheter som är av värde för innehavaren så länge denna person befin ner sig i livet. I dessa register finns som sagt mellan 3 och 5 miljoner svenskar, alltså hela den vuxna svenska befolkningen. Jag vill i detta sammanhang bara anmärka att när jag använde uttrycket »intima personuppgifter» syftade jag hela tiden på den privata verksamheten; då det gällde den statliga använde jag uttrycket »personuppgifter» eller »individuella uppgifter». Slutligen säger justitieministern — och det är den sista punkt jag skall ta upp — att man vinner inte särskilt mycket med ett förbud mot statistiska centralbyråns försäljning därför att uppgifterna ändå är offentliga. Men skillnaden härvidlag är ju att det blir en helt ny kvalitet genom detta massutbud som sker av uppgifter från de statliga myndigheternas sida. Det är det jag menar är ett oskick som man skulle sätta stopp för.
Herr talman! Jag har ingen anledning att göra några kommentarer till herr justitieministerns anförande. Det är bara en liten detalj som jag tycker det finns anledning att peka på. Justitieministern klagade över att massmedia inte hade hjälpt till att lämna information om folkoch bostadsräkningen. Det är inte min sak att svara för massmedia, utan i varje fall när det gäller radio och TV borde herr justitieministern själv ligga närmare till för detta. Men faktum är i alla fall att här gavs från vederbörande myndighet order och kontraorder åtminstone när det gällde var blanketterna skulle kunna lämnas, något som verkade en smula förvirrande. Felet ligger därför kanske inte uteslutande hos massmedia, utan det kan ha begåtts ett litet fel någon annanstans, så att en viss förvirring uppstod i samband med denna folkoch bostadsräkning.

Herr talman! Jag är inte interpellant man skall icke desto mindre be att få tacka herr justitieministern för det besked som vi fick om att informationen vid den allmänna folkoch bostadsräkningen i år faktiskt inte var tillräcklig och för löftet om att det åtminstone kommer att begäras mera anslag för information nästa gång. Jag tror att vi alla inser att detta kommer att behövas, och vad vi hoppas är att finansministern skall inse samma sak. Det var utomordentligt intressant och givande att höra ledaren för vänsterpartiet kommunisterna tala så vackert om den enskilde medborgarens behov av integritet, av frihet från insyn osv. Det är ett begrepp som har nämnts förvånansvärt litet i denna datadebatt — det har ju talats mycket i frågan under den senaste tiden — och det är offentlighetsprincipen. Vi har faktiskt en sådan här i landet som en gång var en liberal idé till den enskildes försvar men som nu på grund av teknikens utveckling kan komma att missbrukas mot medborgaren. Vill vi undvika det måste vi ju ligga före tekniken med lagstiftning. Jag ställer frågan: Ligger vi verkligen före tekniken med lagstiftning i tillräcklig grad? Jag vill koncentrera mig på frågan om regler för sekretess vid myndigheternas kommunikation med varandra. Jag syftar då på detta centrala personregister som vi kan ha redan år 1972 och där uppgifter från en väldig mängd andra statliga register kan tänkas bli hopkopplade. Det gäller det personaladåministrativa informationssytemet, försäkringsregistret, rättsväsendets informationssystem och ett planerat ADB system inom exekutionsväsendet, för att inte tala om sammankoppling med andra ADB-register hos banker och försäkringsbolag. Justitieministern sade i interpellationssvaret att man nog inte i förväg kan bestämma omfattningen av integritetsskyddet varje gång ett nytt system kopplas in. Senare i debatten har emellertid justitieministern ett par gånger sagt ifrån att sekretessproblemen verkligen uppmärksammats på ett tidigt stadium vid uppbyggandet av olika datasystem. Jag skulle vilja veta litet mera om detta, därför att det finns en del uttalanden från andra myndigheter, som härvidlag tycks hysa vissa tvivelsmål. Jag ber att få anföra några citat. SPRI säger i sitt remissutlåtande över det centrala = folkbokföringsregister som upprättats av centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden: »Om man i framtiden skall kunna koppla samman de databanker som olika myndigheter planerar, måste man redan nu förbereda sig, t.ex. genom att sätta till en offentlig utredning med berörda intressenter. Sjukvården kan på lång sikt bli en av de större intressenterna och ställer särskilt höga krav på sekretesskydd för informationen, vilket har en avgörande inverkan på systemutformning och kostnader. Därför måste man också utarbeta regler för att klargöra vem som har rätt att utnyttja informationen i olika databanker.» SPRI tycks inte vara säker på att några sådana regler redan finns. Man kan anföra följande citat ur Svensk Sparbanks tidskrift 1969, där byråchef Rapaport från SCB skriver: »Men vem är behörig och vem är obehörig? Och hur pass fyllig information bör den behöriga tjänstemannen kunna få? Här kommer man in på för individen mycket väsentliga spörsmål som gäller hans förhållande till staten. Dessa frågor måste närmare utredas och besvaras. Med få undantag finns det i dag inga lagregler på detta område.» Så långt byråchef Rapaport. I SCB:s rapport från 1969 står: »De ökade möjligheterna till samkörningar begränsas till en del av att åtgärder måste vidtas för att förhindra missbruk av material. — — — Detta ställer stora krav på de berörda myndigheternas integritet och fordrar att denna får en klar författningsmässig förankring.» Det låter inte på dessa experter som om det vore så klart och färdigt dels med sekretessreglerna och dels med hur de är inbyggda i databankerna. Som lekman behöver man egentligen bara veta en sak om de olika möjligheterna att skydda sekretessen vid övergång från det ena systemet till det andra eller inom systemet på olika nivåer, nämligen att det är mycket dyrt och att det framför allt blir mycket dyrt om man försöker att efteråt bygga in det senare. Det var ju också det justitieministern underströk: man kan inte plötsligt hoppa av från personnummersystemet och bygga in ett annat, ty det kan bli alltför dyrt. De olika sekretessnivåerna och sekretesskoderna måste alltså från början byggas in i datasystemet. Jag frågar justitieministern om detta verkligen är gjort i tillfredsställande grad. Till slut vill jag citera vad byråchef Kurt Medin vid SCB sade vid tolfte nordiska statistikermötet i år i Stockholm: »När vi här talar om statistiken och den administrativa processen förs sekretessfrågorna med nödvändighet in i diskussionens centrum. Det vore otillbörligt av oss att blunda och låtsas som om det här problemet inte fanns. Lika otillbörligt är det att aningslöst hänvisa till en lagstiftning, som kommit att släpa efter den oerhört snabba utvecklingen inom datatekniken. Vi statistiker har anledning att se upp, så att vi inte i vårt rationaliseringsnit sätter högre värden i fara.» Byråchefen Kurt Medin låter inte riktigt lika optimistisk som justitieministern, och jag skulle till slut vilja ställa en konkret fråga.

Herr talman! Som fru Anér mycket riktigt framhåller rör det sig här i mångt och mycket om en kontrovers mellan offentlighetsprincipen och den enskildes behov av skydd. Vi vill ju inte gärna offra offentlighetsprincipen i större utsträckning än vad som kan bedömas vara absolut nödvändigt med hänsyn till den enskildes sekretesskydd. Det är en mycket svår avvägning, vilket kanske särskilt tydligt visar sig när det är fråga om kommunikationen mellan myndigheter som har register och som av något skäl — som i och för sig är rimligt — vill ha en samkörning. På den punkten har jag i mitt interpellationssvar förklarat att det för närvarande saknas generella regler. Därför har det också uttryckligen sagts i direktiven till offentlighetskommittén att den särskilt skall beakta detta problem. Fru Anér invänder nu att det tydligen föreligger oklarheter och att det därför inte skulle finnas skäl för mig att vara så optimistisk som jag har varit 1 interpellationssvaret. Jag har emellertid också sagt att vi har uppmärksammat dessa oklarheter. Hittills har vi kunnat bemästra sekretessfrågorna, och vi tror att vi skall kunna göra det intill den tidpunkt då vi får några förslag från kommittén. Under mellantiden tar vi oss fram med begränsade åtgärder. Jag kan direkt knyta an till de olika register som fru Anér nämnde, dvs. register inom sjukvården och det allmänna centrala personregistret. Jag vill ännu en gång framhålla vad jag sagt i svaret till herr Hermansson och herr Magnusson i Borås, att det i direktiven till dem som sysslar med denna fråga finns uttryckliga besked om att de skall beakta sekretessfrågorna. De får då naturligtvis ta kontakt med såväl offentlighetskommittén som vederbörande departement i de fall där detta är erforderligt, då de alltså ser att hittillsvarande lagstiftning och bestämmelser inte ger tillräcklig ledning. Under den tid som förflyter fram till dess att vi kan lägga fram ett lagförslag tror jag att vi skall kunna klara dessa svårigheter.

Herr talman! Med anledning av de två interpellationer som vi nu behandlar är det intressant att notera att moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna har funnit varandra i denna fråga — låt vara utifrån olika utgångspunkter. Moderata samlingspartiet är möjligen rädd för storebror staten och det kommunistiska partiet anar måhända någon form av monopolkapitalistisk konspiration. Denna lilla reflexion får naturligtvis inte undanskymma det faktum att det är ett mycket allvarligt problem som tas upp i interpellationerna. Det har också givit anledning till diskussion under den senaste tiden. Anledningen till att jag begärde ordet i denna debatt var de farhågor som herr Hermansson gav uttryck för, att den utveckling inom kreditupplysningsbranschen som ägt rum under det senaste året skulle medföra att kreditupplysningsutredningen kommer i efterhand — att den på något sätt ställs inför fullbordat faktum. Jag antar att han avser övergången till ADB-teknik när det gäller uppbyggnaden av databanker inom den offentliga sektorn och i viss mån också inom den privata sektorn. Jag antar också att han avser de omfattande amerikanska uppköpen inom kreditupplysningsbranschen. Jag kan väl för övrigt säga att man har en känsla av att den branschdominans som herr Hermansson angav för de amerikanska intressena inom kreditupplys ningsbranschen i vårt land snarare ligger litet i underkant än i överkant — detta sagt som en parentes. Eftersom jag är ledamot i den tillsatta kreditupplysningsutredningen har jag därmed också en viss inblick i dess arbete. Jag vill lugna herr Hermansson och eventuellt andra med att å mina egna och mina kamraters i utredningen vägnar försäkra att vi inte på något sätt kommer att känna oss överspelade av den utveckling som har ägt rum. Den enda utgångspunkten för kreditupplysningsutredningens förslag kommer självfallet att bli de hänsyn som måste tas till den personliga integriteten i vid mening. Det finns ingen anledning att den utveckling som har ägt rum skall så att säga göra kreditupplysningsutredningens kommande förslag till av noll och intet värde. När det gäller möjligheterna för kreditupplysningsutredningen att följa utvecklingen så sker det ett mycket nära samarbete mellan utredningen och de instanser som nu sysslar med de statliga databankerna. Vi har ett kontinuerligt remissförfarande. På den punkten är således integritetsskyddsaspekterna också i vår utredning väl bevakade. Jag behöver inte gå närmare in på det mycket intensiva arbete som pågår inom offentlighetsoch sekretesskommittén. Låt mig sluta detta inlägg med att säga att den debatt som vi fört här i dag inte får ge intryck av att regeringen och justitieministern inte i tid uppmärksammat denna problematik. På basis av de undersökningar som vi gjort vågar jag tvärtom påstå att man inte i något annat land haft någon aktivitet på ett tidigt stadium motsvarande den som den svenska regeringen kunnat uppvisa i det här fallet. Om man gör en internationell utblick, finner man att den svenska regeringen ligger mycket väl framme när det gäller att ta upp denna problematik. Den debatt som mer och mer förts i dessa frågor under den senaste tiden fick sin upprinnelse kanske i första hand genom att regeringen beslöt att tillsätta de nämnda två utredningarna i början av år 1969. Före den tidpunkten hade vi över huvud taget ingen diskussion om problemen kring ADB och den personliga integriteten. Tillsättandet av dessa utredningar kan sägas ha varit utgångspunkten för diskussionerna. Det vore därför litet orättvist, om denna interpellationsdebatt skulle ge intryck av att det är regeringen som är på defensiven och att det är regeringen som inte i tid uppmärksammat problemen. Ju mer man tränger in i denna materia, desto mer kan man konstatera att internationellt sett har vi haft ett mycket förutseende ställningstagande på denna punkt.

Herr talman! De motioner som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 50 känner vi väl igen. I dessa motioner krävs rätt för barn inom äkten skapet till svensk mor och utländsk far att bli svensk medborgare. Denna fråga hade vi uppe 1967, 1968 och 1969. Vid varje tillfälle avvisade första lagutskottet motionerna. Under alla dessa tre år i följd har andra kammarens majoritet godkänt detta krav och alltså bifallit motionen. Men i första kammaren har majoriteten avslagit begäran. Huvudargumentet för första lagutskottet, vilket nyss har godtagits av första kammaren, har varit att man löper risk för att en del barn skulle få dubbelt medborgarskap, om de fick svenskt medborgarskap när fadern är utlänning och modern svensk. Man har också sagt att denna fråga behandlats i Europarådet, och det har ställts i utsikt att vi så småningom skulle kunna komma till rätta med frågan genom internationella överenskommelser om det dubbla medborgarskapet. Sedan vi senast behandlade denna fråga har socialdemokratiska partikongressen haft den uppe till behandling och enhälligt beslutat att ställa sig bakom detta rättvisekrav för de barn det gällt. Sedan dess har också Nordiska rådet tagit upp den, vilket föranlett rekommendationer till de nordiska länderna att försöka ordna frågan och samtidigt försöka undvika risken för att ett ökat antal barn får dubbelt medborgarskap. Sedan vi senast behandlade saken har vår nye justitieminister hunnit bli litet varm i kläderna. Till allt detta knyter jag vissa förhoppningar om att frågan skall ha kommit i ett nytt läge, även om den står lika olöst i dag som tidigare. De problem som sammanhänger med de undantag från vissa sociala förmåner det gäller barnpension i vissa fall, vårdbidrag och bidragsförskott i vissa fall — som gäller för dessa barn har överlåtits åt familjepolitiska kommittén att lösa. Såvitt jag förstår kan det inte ta så lång tid innan kommittén avger ett betänkande, där även des sa problem givits en tillfredsställande lösning, dvs. en lösning som jämställer dessa svenska barn — jag kallar dem så trots att de vägras svenskt medborgarskap — med andra svenska barn. Det har uppenbarligen gått prestige i frågan i första lagutskottet. Förslaget har också bromsats allt hårdare i första kammaren, som säkerligen i dag fungerar lika väl som den gjort de tre föregående år då denna fråga behandlats; första kammaren har som sagt redan tagit ställning i saken. På ena sidan står alltså första lagutskottet och första kammaren, som inte godkänner dessa barn. På den andra sidan står andra kammarens majoritet under flera år, socialdemokratiska partikongressen, som jag tycker borde få en viss betydelse i detta fall, och de män och kvinnor som är gifta och har barn som inte kan bli svenska medborgare.

Det kanske blir en ljusning när vi får en ny kammare, som jag hoppas har en mer fördomsfri sammansättning än vad riksdagen totalt har nu.

Jag gör det med ett bestämt löfte, att om icke Nordiska rådet lyckas föra frågan längre än hittills och om det finns en chans att saken ligger annorlunda till i den nya kammaren, då skall frå gan åter tas upp och få en riktig lösning.

Herr talman! Det kan kanske anses onödigt att efter fru Erikssons anförande begära ordet, men jag vill ändå göra några reflexioner kring denna följetong och vad som framgår av utskottets utlåtande. Som fru Eriksson framhöll, är det nya i utskottets utlåtande att frågan har behandlats i Nordiska rådet. Jag vill också säga att det nya i och med Nordiska rådets behandling är att utskottet nämner att man nu bör tänka på barnets bästa vid behandlingen av denna fråga. Nordiska rådets juridiska utskott säger sig ha funnit att det vid behandlingen av denna fråga i de danska och svenska riksdagarna visat sig att det inte alltid är säkert att det är i ett barns intresse att överta en bestämd förälders medborgarskap. Det är ju på detta sätt det hela nu fungerar; man övertar alltså nu ett bestämt medborgarskap, nämligen faderns. Såvitt jag förstår har motionärernas syfte i dessa motioner alltid varit att se just till barnets bästa. Det är inte fråga om att det ena medborgarskapet är mera värt än det andra, men det måste väl vara praktiskt, psykologiskt och juridiskt mest riktigt att medborgarskap erhålles i det land, där barnet är fött, där det kommer att växa upp och där det har för avsikt att bo — i det land vars språk barnet talar. Utskottet har kommit fram till ett annat konstaterande, nämligen att det rakt inte är en fråga om jämlikhet mellan könen det här gäller. Jaså, inte det? Följer inte de juridiska lagarna i detta avseende runt om i världen den sedan urminnes tider traditionella uppfattningen att det är mannen som är familjens överhuvud? Det är alltså till mannens nationalitet som barnets skall knytas. Varför finns det annars inte länder som har en lagstiftning som innebär att barnet skall följa moderns nationalitet, eller kan utskottet kanske peka på att det finns någon sådan lagstiftning? Alla vet att vi i detta land när det gäller jämlikhetsdebatten — den må gälla denna begränsade del av frågan om jämlikhet, nämligen jämlikhet mellan män och kvinnor, eller den må gälla jämlikhet mellan olika grupper i samhället — hunnit längst. Jag vågar påstå att vi också har hunnit längre i debatten än de övriga nordiska länderna. Även om vi ändå inte har kommit tillräckligt långt med konkreta exempel på uppnådd jämlikhet, har vi i vårt land ett debattklimat i de här frågorna som är mycket positivt. Så till det dubbla medborgarskapet och Europarådets konvention om begränsning av flerfaldigt medborgarskap! När jag har blivit tillfrågad, vari nackdelen med det dubbla medborgarskapet ligger, har jag som lekman på det området bara kunnat peka på det problem som kan uppstå när det blir fråga om i vilket land manliga ungdomar skall göra sin värnplikt. Läser man invandrarverkets långa intressanta yttrande över motionerna, ser man också till sin förvåning att detta är den enda nackdel som verket har kunnat peka på i detta sammanhang, men det är ju ändå ett problem som blir aktuellt först i 18—19-årsåldern, beroende på vilka bestämmelser som gäller i de olika länderna. Jag har full förståelse för att vi måste hålla internationella konventioner som vi har ratificerat, men det får väl inte innebära att vi om förhållandena har ändrats — och jag tycker man kan säga att de har ändrats och säkert kommer att ändras med den kraftiga invandring vi har till vårt land — inte skulle ha rätt att aktualisera en ändring och försöka få till stånd en mer tidsenlig lagstiftning. När vi dessutom har kommit längre i vår syn på jämlikhet mellan män och kvinnor än vad andra länder har gjort, är det naturligt att det är vi som aktualiserar förändringarna så att bestämmelserna är i pakt med tiden. Jag vill i det här sammanhanget peka på den rädsla som man ofta märker när det är fråga om medlemskap i EEC för att det skall verka som en broms på vårt sociala reformarbete. Så till Nordiska rådet. Jag skall försöka se seriöst på Nordiska rådet i den här debatten — i vanliga fall sällar jag mig till dem som ifrågasätter värdet och nyttan av en sådan överorganisation. Hur som helst har Nordiska rådet rekommenderat att regeringarna skall undersöka, om man inte kan ta större hänsyn till barnets intressen. Detta tycker jag att man kan tolka så, att regeringarna skall undersöka om man inte i större utsträckning kan tillgodose just det syfte som motionärerna har. Sedan sägs det i Nordiska rådets rekommendation i enlighet med juridiska utskottets förslag, att frågan eventuellt senare kanske kan aktualiseras på internationellt plan. >Eventuellt senare» — kan man få ett mera dystert besked? Det kan dröja åtskilliga år innan den här frågan aktualiseras igen, men fru Eriksson har ju här inför kammaren sagt att vi har möjligheter att återkomma. Fru Eriksson har längre erfarenhet än jag av parlamentet, och hon har alltså knutit en viss förhoppning till att den nya enkammarriksdagen efter den 1 januari skall se mer positivt på de här frågorna. Med tanke på det och med tanke på den rekommendation som Nordiska rådet har gjort får man väl se med en viss optimism på saken — vissa förhoppningar kan vi ha, såsom fru Eriksson sade. Därför har jag inte heller något yrkande om bifall till motionen. Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa en lekmannafråga rakt ut i luften: Är juridiken till för människorna, eller är människorna till för juridiken?

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har redan lämnat en redogörelse för gången av detta ärende, och jag behöver alltså inte gå in på någon historik, i synnerhet som ju fru Eriksson har utlovat att vi kommer att få diskutera saken igen nästa år när vi samlas i enkammarriksdagen. När jag lyssnade till fru Eriksson tänkte jag först att vi kanske ändå hade kommit varandra litet närmare den här gången, eftersom det initiativ som har tagits i Nordiska rådet onekligen ger oss förhoppningar — även om de är mycket svaga — att man kommer att försöka finna en lösning på detta problem som kan tillfredsställa alla och framför allt är till barnens bästa. Vi är säkert på ömse sidor eniga om att det är det viktigaste. Sedan sade fru Eriksson att orsaken till att hon inte yrkar någonting alls i dag är att hon hoppas att den nya enkammarriksdagen inte skall vara lika förstockad som den nuvarande första kammaren är. Därmed får det väl bli som det blir nästa år. Jag skall inte upprepa alla de argument som anfördes redan i förra debatten, eftersom vi får tillfälla att återkomma. Jag vill endast ännu en gång understryka att genom den behandling som frågan har fått i Nordiska rådet har vi ändå öppnat möjligheter att just på det nordiska planet försöka penetrera förutsättningarna att nå fram till en vettig lösning. Hänsynen till barnets bästa skall inte bara innebära att barnet utan vidare skall bli svensk medborgare, om det är fött i Sverige, utan ett barn till en svensk man och en utländsk kvinna skall, även om det är fött i Sverige, kunna bli utländsk medborgare, om det kan vara det bästa för barnet. I så fall har vi kommit fram till en fullständig likställighet. Men detta är detaljer som får diskuteras så småningom. Det vore glädjande, om de nordiska länderna kunde göra en gemensam framstöt på det internationella området. Vid sidan av det huvudargument som utskottet har anfört — att man bör försöka undvika de dubbla medborgarskapen — finns ett annat huvudskäl, nämligen att sådana här frågor inte kan lösas ensidigt på svensk basis, utan de måste lösas på det internationella planet. Det är inget fel att försöka akutalisera en sådan här fråga, om man tycker att den är angelägen, och jag kan i stort sett vara ense med motionären om önskvärdheten av att barn som föds här skall bli svenska medborgare. Frågan är vilket som är det rätta sättet att aktualisera spörsmålet. Jag tror inte att det är till fördel för saken, om vi här i Sverige ensidigt tar initiativ som i andra länder väcker den uppfattningen, att vi inte är inställda på samarbete utan att vi vill i något slags nationell självtillräcklighet visa andra nationer vägen. Jag tror inte att vi löser frågorna på det sättet. Jag vill också hänvisa kammarens ledamöter till att läsa det remissutlåtande som vi har fått från invandrarverket, som numera behandlar dessa frågor. Verket har i stort sett kommit fram till den uppfattning som varit första lagutskottets hela tiden. Så skulle jag vilja uttrycka en from önskan att när fru Erikssom återkommer med sin motion nästa år hon då åtminstone tar bort de klart felaktiga påståendena om att vi tillämpar lagarna rigoröst och gör det omöjligt för ett barn till en svensk mor som är gift med en utländsk medborgare att förvärva svenskt medborgarskap. Det är uppenbarligen inte riktigt. Jag tycker att man bör göra sig det besväret att kolla upp sådant här, innan man upprepar det gång på gång i sina motioner. Vi har nu på kammarens bord också en annan motion, väckt av herr Carlshamre, vari han har tagit upp frågan om den olikhet i socialt hänseende som råder mellan svenska barn och barn av utländsk nationalitet. Herr Carlshamre vill att man skall försöka undanröja alla de olikheter som finns. Vi har i utskottet påpekat att vi redan enhälligt har uttalat oss för att detta problem borde lösas här i riksdagen, och familjepolitiska kommittén sysslar ju nu bl.a. även med frågan om bidragsförskott för barn av utländsk nationalitet. Utskottet säger att kommittén också torde vara oförhindrad att ta upp alla andra aspekter på denna fråga där det råder olikhet mellan svenska och utländska barn. Det problemet är alltså redan på väg att lösas och kan alltså inte föranleda någon riksdagens åtgärd. Med hänsyn till de initiativ som nu har tagits inom Nordiska rådet och med hänsyn till vår anslutning till Europarådets konvention för undvikande av dubbla medborgarskap torde det väl för närvarande inte heller finnas anledning för riksdagen att vidta någon åtgärd i anledning av det andra yrkandet, nämligen att man skall sträva efter att på det internationella planet söka en lösning på dessa problem. Det är självklart att vi skall försöka det, men tills vidare torde vi få avvakta resultatet av de initiativ som har tagits innan vi kan ta nästa steg. Med åberopande av vad jag sålunda har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Första lagutskottet har lagt strikt juridiska synpunkter på motionen om skärpning och effektivisering av bestämmelserna mot olovlig värvning. Utskottet har däremot inte närmare belyst avvägningen mellan utrikespolitiska intressen och andra intressen. Det medges dock i utskottets utlåtande att »motivet till lagstiftningen mot olovlig värvning väsentligen är av utrikespolitisk natur och bestämmelserna syftar till att undvika utrikespolitiska förvecklingar». Det är naturligtvis intressant att få en juridisk belysning av problematiken genom remissyttranden från JK, Rå, en hovrätt, häradshövdingarnas förening och Advokatsamfundet. — Men det hade också varit möjligt att remittera motionen till exempelvis några av de ambassader som på senare år haft praktisk kontakt med de här problemen. Några sådana remissyttranden har utskottet inte begärt in. Det hade kanske också varit av intresse att få en redovisning av hur andra länder behandlar frågor om olovlig värvning. Belgien t.ex. hade stora problem med värvning av legoknektar under Kongokrisen. Vilka lagar har man där för att hindra olovlig värvning? Om ärendet hade behandlats på ett mera fullständigt sätt är det tänkbart, att utskottet skulle ha kommit till andra slutsatser än vad som blivit resultatet av den rent juridiska genomlysningen av frågan. Första lagutskottet har exempelvis i sitt utlåtande inte motiverat varför åtal mot olovlig värvning inte skulle kunna ske utan särskilt ställningstagande från Kungl. Maj:ts sida. Det handlar här om en rent utrikespolitisk bedömningsfråga. Utskottet har emellertid nöjt sig med att inhämta yttranden från ett an tal juridiska instanser. Kan de verkligen anses vara särskilt kvalificerade att ta ställning till utrikespolitiska avvägningsproblem? I praktiken förhåller det sig ju så, att vare sig regeringen i ett specifikt fall beslutar att tillåta åtal eller att inte göra det, kommer ett sådant beslut att av många tolkas som en politisk handling som kan påverka bedömningen av vår utrikespolitik. Genom att ändra lagen på den punkten skulle man minska riskerna för onödiga missförstånd. I motionen sägs att det från utrikespolitiska synpunkter snarast kan vara en fördel om olovlig värvning bringas till åtal utan särskilt ställningstagande från Kungl. Maj:ts sida. Det konstaterandet står sig också efter en genomläsning av utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag vill säga några ord i anledning av bevillningsutskottets betänkande nr 49, som jag finner i viss mån egendomligt. Tillsammans med herr Andersson i Örebro i denna kammare och herr Hans Petersson i första kammaren har jag motionerat om en ändring i taxeringsmetodiken, som skulle gå ut på att införa en tjänstemannataxering. Såsom vi anfört finns tungt vägande skäl för vårt yrkande. Det ser ut som om utskottet instämde i våra överväganden. Bland annat anför utskottet, att resultatet av taxeringsarbetet inte varit fullt tillfredsställande i materiellt och formellt hänseende. Utskottet delar alltså motionärernas uppfattning. Under tiden sedan vi väckte motionen har också statskontoret lagt fram ett utredningsutkast som ligger helt i linje med motionärernas uppfattning och förordar en tjänstemannataxering. Detta rapporteras också i utskottets betänkande. Med detta är tydligen allt väl. Sedan gör utskottet en helomvändning och anför: >En så radikal omläggning av taxeringsarbetet, som motionärerna förordar, anser utskottet sig dock inte kunna tillstyrka.» Detta förefaller oss litet underligt. Utskottets slutsats står i motsättning till vad utskottet tidigare har sagt. Utskottet instämmer i alla våra motiveringar och synes också vara till freds med statskontorets inställning till frågan. Men sedan säger utskottet helt överraskande att man ändå inte vill vara med om en omläggning utan anser att lekmannainflytandet skall bibehållas. Hur dessa två ståndpunkter — man har ingenting emot en tjänstemannataxering men vill ändå ha ett lekmannainflytande — skall kunna förenas är svårt att förstå. Ett sådant lekmannainflytande blir i ännu högre grad än nu är fallet en fiktion. Man vill upprätthålla skenet av att det finns ett lekmannainflytande, ett infly tande som i dag är obetydligt och som naturligtvis genom en sådan omläggning som nu förordas skulle försvinna helt och hållet.

Herr talman! I utskottsbetänkandet har redovisats åtskilliga åtgärder som har vidtagits för att effektivisera taxeringsarbetet. Det finns därför ingen anledning för mig att nu närmare redogöra för dessa åtgärder. Här åberopar man nu — och det har utskottet också gjort — att statskontoret har föreslagit att deklarationsgranskningen skall utföras av heltidsanställda tjänstemän, knutna till de lokala skattemyndigheterna, och att taxeringsperioden skall förlängas. Det förslaget är nu under remissbehandling. Bevillningsutskottet har bara redogiort för det utan att ta ställning.

Men utskottet vill ändå inte vara med om att avskaffa lekmannainflytandet — och jag kan inte se att det ena strider mot det andra i den grad som herr Sjöholm ville göra gällande. Vi har i utskottet den principiella inställningen att lekmannainflytandet bör finnas kvar. Det bör t.o.m. kunna förstärkas genom den utbildning som nu har påbörjats och som väl kan accentueras ytterligare. Vidare finns ju den möjligheten att inte tillsätta taxeringsnämndsledamöter så slentrianmässigt som nu sker i många fall utan verkligen se till att man får med personer som är intresserade av denna uppgift och villiga att sätta sig in i arbetet.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

Herr talman! Det är ett mycket allvarligt problem som herr Bengtsson i Landskrona har tagit upp, och jag har ägnat det intresse genom att ställa frågor till finansministern. Det har emellertid inte blivit någon förbättring. Det verkar som om regeringen inte vore över hövan intresserad av denna problematik. Herr Bengtsson i Landskrona nämnde ett exempel, där ett företag underlät att inbetala källskatt under 13 månader. Det var förvånansvärt, ty så illa är det faktiskt inte i regel, åtminstone inte numera. Det tar dock en viss tid att behandia sådana ärenden. Den lokala skattemyndigheten skall först utreda huruvida det dragits någon källskatt. Därefter går ärendet till kronofogdemyndigheten, som herr Bengtsson mycket riktigt sade. Följden blir oftast en konkurs. Det är därför antalet konkurser enligt mångas åsikt har ökat så oroväckande under senare år. Det är till mycket stor del kronofogden som är busen i det dramat. Konkursförfarande är emellertid oftast enda möjligheten att komma till rätta med sådana här företag. Jag såg förresten i en tidningsartikel häromdagen att Industriförbundets ordförande ansåg att man borde vara snabbare med att försätta industriföretag som kom på obestånd i konkurs. När det gäller ett företag som har varit i konkurs och därefter under annat namn fortsätter att missköta skatteinbetalningen, så är det naturligtvis ett oskick. Men hur man skall komma åt det förstår inte jag — det är nog mycket svårt. Man kan inte rimligtvis ha en lag som stadgar att varje person som gått i konkurs därmed skall vara betagen rätten att driva rörelse, ty det finns ju också hederliga människor som går i konkurs. — Jag vet att detta problem är uppmärksammat inom finansdepartementet, men det är i någon mån ett annat problem än det som herr Bengtsson i Landskrona berörde. Den bristande källskatteinbetalningen är ett mycket allvarligt problem. Jag har någon gång frågat finansministern om saken, eftersom det går att fiffla i detta fall genom att betala in bara en del av beloppet för en anställds skatt och behålla resten. Då slås det inte larm, då märks inte saken hos den l1lokala skattemyndigheten. Detta är ett allvarligt problem — jag upprepar det — ty förfarandet drabbar den skattskyldige som kanske sedan får kvarskatt, trots att han egentligen har betalt skatten. Jag har som sagt varit på finansministern om saken, men det har inte givit några synbara resultat.

Herr talman! Långtgående planer finns att bygga ett raffinaderi vid Brofjorden på den svenska västkusten och där ta in supertankers för olja. Sjöfartsverket har nyligen gjort s.k. inseglingsprov med ett par stora tankfartyg, och OK:s planer på raffinaderi i området har hunnit långt. Vissa uppgifter säger att regeringen kommer att fatta beslut i ärendet redan under hösten 1970. Det borde vara självklart att lokalisering av oljeindustri i värdefulla och ömtåliga kustområden inte får improviseras fram utan vara led i en långsiktig riksplan som öppet redovisas. Lika klart borde vara att hänsynen till miljö och naturvärden måste spela en växande roll och att bl.a. oljeskyddet vid våra kuster inte får nonchaleras. Därför anhåller jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för civildepartementet få ställa följande frågor: 1. När kommer regeringen att besluta om förslaget att lokalisera ett raffinaderi vid Brofjorden i Bohuslän? 2. Anser statsrådet att det är rimligt att ta in supertankers för olja i en trång farled som Brofjorden? 3. Kommer regeringen att bygga sitt ställningstagande till Brofjordens användning på ett offentligt redovisat och debatterat förslag till fysisk riksplan för den svenska västkusten?

Herr talman! Under ett par dagar har det här i riksdagen förts en ganska lång debatt, under vilken det har diskuterats en hel del av de spörsmål som vi nu går att behandla. Därför skall jag inte trötta kammarens ledamöter med någon längre utläggning av vad vi inom moderata samlingspartiet har att anföra i samband med den framlagda propositionen utan i stället försöka starkt koncentrera mig på de problem som vi vill beröra i sammanhanget. Som en inledning till mitt anförande vill jag erinra om att regeringens talesmän under den valrörelse som förts i år här i landet var mycket angelägna om att framhålla, att det ingalunda fanns någon bristande balans i ekonomin. Tvärtom hade alla de åtgärder vidtagits som var exakt riktiga. Man ansåg sig emellertid tvungen att bevisa att det inte var nödvändigt att vidta några ytterligare finanspolitiska åtgärder och gick därför det minsta motståndets väg och tillgrep de mycket hårda kreditrestriktioner mot det enskilda näringslivet som alltjämt råder. Efter valet har det blivit annorlunda. Nu går det an att lägga fram förslag om höjning av skatterna på bensin, sprit och hushållsmaskiner. Alltjämt förklarar man dock att det är nödvändigt att öka konkurrensförmågan för vår exportindustri och för de hemmamarknadsindustrier som direkt får möta den hårdnande konkurrensen från importen. Det sistnämnda påståendet är helt riktigt, och även jag anser att det är nödvändigt att göra något för att stärka företagen i denna konkurrenssituation. Jag har emellertid en smula svårt att följa med i fortsättningen. Man har fattat beslutet att generellt höja kostnaderna för hela företagsamheten genom att fördubbla arbetsgivaravgiften, mera populärt kallad löneskatten. Det är ett något egendomligt sätt att hjälpa upp näringslivets konkurrensförmåga att sålunda öka dess kostnader. Ett motiv anges vara att man skulle komma att dämpa kraven på lönehöjningar i årets avtalsrörelse. Det är svårt att säga hur det kommer att bli med detta. Påståendet är dock onekligen intressant mot bakgrunden av att regeringen tidigare alltid varit angelägen om att icke på något sätt ingripa i avtalsrörelserna. Inom icke oväsentliga områden av arbetsmarknaden finns det ju redan slutna avtal. Denna höjning av arbetsgivaravgiften, som kommer att slå ganska hårt, torde för många delar av näringslivet läggas direkt ovanpå de i avtalet bestämda lönerna. Det är möjligt att detta i en del situationer blir droppen som får bägaren att rinna Över. Vårt näringsliv är ju mycket starkt differentierat, och det är framför allt de arbetsintensiva delarna som drabbas hårdast medan däremot företag som i dag har goda vinstkonjunkturer ofta icke i samma utsträckning utnyttjar arbetskraft. Därigenom får de inte heller så stora känningar av de ökade kostnaderna. Det är framför allt den stora servicesektorn, som kommer att bli tvungen att i motsvarande grad höja sina priser. Därmed blir avgiften direkt inflationsdrivande. Det har från många håll omvittnats att det inte finns utrymme för vare sig lönehöjningar eller avgiftsökningar utan motsvarande prisstegringar. Vi kan därför inte inom moderata samlingspartiet gå med på den föreslagna åtgärden, som vi anser direkt skadlig i nuvarande läge. Denna avgiftsökning kommer inte heller att slå igenom i nämnvärd utsträckning förrän ett stycke in på nästföljande budgetår, till vilket vi har att ta ställning i början av nästa kalenderår. Enligt prognoserna i den under gårdagen framlagda rapporten från konjunkturinstitutet räknar man med att vi redan under innevarande halvår kommer att få en dämpning av konjunkturen i vårt land, vilken ytterligare torde accentueras under nästkommande kalenderår. Vi kommer alltså att ha en högre arbetsgivaravgift under en tid med lugnare konjunktur än vad vi haft under den senaste mera expansiva perioden. Av detta framgår att motivet för avgiftsökningen inte är konjunkturdämpning, utan i stället behovet att tillgodose ett ständigt återkommande krav på högre skatteuttag på det statliga området. Sedan man tagit ut så mycket som över huvud varit möjligt både genom den direkta och genom den indirekta skatten har man varit tvungen att hitta ett nytt system för att få in skatter, och detta nya system har tydligen blivit en bruttobeskattning på arbetet. Det är inte förvånansvärt om människorna då finner anledning att reagera. Man kräver mera arbete av dem för att rädda nästa års ökade statsutgifter. Jag frågar mig var det hela till sist kommer att stanna. Vi började med en varuskatt på 3 procent, men nu har vi beslutat om en mervärdeskatt på 15 procent. Moderata samlingspartiet kan inte medverka till en liknande utveckling på löneskattens område. Ytterligare en åtgärd som hårt kom mer att drabba produktionskostnaderna är höjningen av brännoljeskatten. Detsamma kan naturligtvis sägas beträffande bensinen. Här har vi dock att göra med en ganska stor privat konsumtion, varför höjningen i viss mån kan verka konsumtionshämmande. Men när det gäller brännoljan är saken helt klar: det viktiga transportväsendet blir dyrare. Det finns inte inom denna gren av näringslivet några marginaler som gör att man skulle kunna klara dessa problem utan prishöjningar. Detta är allvarligt bl.a. av det skälet att den förnämsta råvaran i vårt land — skogen — är mycket känslig för höjda transportkostnader. Redan nu finns det ju en nollzon där det inte lönar sig att avverka skogen. Härtill kommer alltså så småningom den höjda fordonsbeskattningen. Herr talman! Det är med detta motiv som vi inom moderata samlingspartiet inte har kunnat vara med om att förorda höjning av brännoljeskatten. Vi har också i en reservation uttalat att om vårt förslag skulle avslås av riksdagen och högre skatt införas på brännolja och bensin bör dessa inkomster gå till automobilskattemedelsfonden och där användas för vägväsendet när det samhällsekonomiska utrymmet så tilllåter. Beträffande höjningen av mervärdeskatten för hushållsmaskiner, vilken skall träda i kraft redan de 1 november, har industrins skattesakkunnige i en skrivelse till bevillningsutskottet begärt att det skall införas en övergångsbestämmelse som innebär att de avtal som har slutits före den 1 november inte skall beskattas med det höjda uttaget. Vi menar att det i detta sammanhang föreligger särskilda omständigheter som verkligen motiverar ett undantag och berättigar till övergångsbestämmelser. I början av året föreslog ju regeringen att höjningen skulle ske då. Detta ville riksdagen inte vara med om — riksdagen ansåg att någon höjning av mervärdeskatten för hushållsmaskiner inte borde företagas förrän den 1 januari 1971. Nu föreslår regeringen att höjningen skall genomföras den 1 november. Då kan man inte annat än anse att det är berättigat med en övergångsbestämmelse, enär såväl fabrikanter som konsumenter borde ha kunnat räkna med att riksdagen och regeringen skulle stå vid sitt ord från i februari. Vi har därför i en reservation tagit upp detta yrkande från industrins skattesakkunnige. I motioner som fullföljts i reservationen 5 har moderata samlingspartiet tillsammans med centern och folkpartiet återkommit med kravet på att arbetsgivaravgift inte skall uttagas på löneutbetalningar hos kyrkliga sammanslutningar och andra ideella organisationer, vilka för sin verksamhet i huvudsak är beroende av insamlade medel. Då det här rör sig om pengar som samhället redan hårt har beskattat är detta ett rimligt krav. Vidare är det ju fråga om helt frivilliga gåvor. Med hänsyn till det stora värde som ifrågavarande organisationers arbete har för hela vårt samhälle och inte minst för de ungas fostran är det oförklarligt att den socialdemokratiska majoriteten inte velat vara med om detta blygsamma undantag, som statsfinansiellt inte spelar någon roll. Därest våra förslag blir utslagna i förberedande voteringar kommer vi att i andra hand stödja centerns och folkpartiets förslag. Detta innebär emellertid inte att vi biträder motiveringarna i respektive reservationer. När vi nu motsatt oss fördubblingen av löneskatten och gått emot skatten för brännolja har vi i stället föreslagit att en besparingsutredning eller en besparingskonferens omedelbart skall tillsättas för att minska på de offentliga utgifterna — någonting som vi finner synnerligen angeläget. Vid denna konferens måste man naturligtvis ta upp alla de olika problemen till övervägan de, och man får inte göra halt heller inför bostadspolitiken, då det inte gärna kan vara möjligt att i så stor utsträckning favorisera bostadsbyggandet med kapital. Kostnadsutvecklingen för bostadsproduktionen är ju en allvarlig faktor i dagens samhälle. Vi menar att det är nödvändigt att göra något åt det enskilda sparandet. Det är av vikt att åstadkomma en vändning i den utveckling, som under flera år inneburit en kraftig minskning i det enskilda småsparandet. Men det är naturligtvis särskilt angeläget att konsumenternas misstroende mot sparandet avvecklas. Vi har begärt att ett förslag skall framläggas till höstriksdagen om ett sparsystem liknande det som fanns under åren 1955—1956. Det innebär att varje medborgare som fyllt 16 år och som under 1971 på särskilt sparkonto i bank insätter högst 2000 kronor på detta belopp skall erhålla en sparpremie på 10 procent under förutsättning av att pengarna får innestå under minst tre år. Detta är ett system som om något är ägnat att intressera småspararna i dagens samhälle, och det är ju framför allt dem vi måste försöka komma åt. Det system som tillämpades 1955 medförde en insättningsökning av 676 miljoner kronor. Utan att vara optimist kan man därför säga att åtminstone 500 miljoner kronor torde kunna komma in; kanske beloppet blir 1 miljard. Vi får då en samhällseffekt som är vida bättre än den regeringen nu föreslår i avgiftshöjning. Men det skapas också förutsättningar för en ökad likviditet, som kan läggas till grund för lättnader i kreditrestriktionerna, vilka nu är så hårda att de håller på att lamslå stora delar av det svenska näringslivet.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

Herr talman! Till grund för bevillningsutskottets betänkande nr 55, som vi nu behandlar, ligger regeringens proposition nr 156. I den föreslås åtgärder på avgiftsoch skatteområdet i syfte att stabilisera samhällsekonomin. Det är stora och omfattande förslag som förs fram och som får som följd en mycket kraftig skatteskärpning. Det kan därför finnas anledning att lägga några principiella synpunkter till grund för en detaljgranskning av utskottets arbete. Att det är nödvändigt med finanspolitiska åtgärder för att stabilisera samhällsekonomin torde stå tämligen klart för de allra flesta efter den inflationsvåg och negativa utveckling av handelsbalansen som vi har upplevt. Felet är väl snarast att man är för sent ute med de åtgärder man nu föreslår. Vissa tecken tyder på att högkonjunkturen håller på att vända, och det skulle givetvis ha varit mycket bättre, om man på ett tidigare stadium hade vidtagit åtgärder på det finanspolitiska området. Från centerpartiet har också krav framförts på en stramare finanspolitik. Under vårriksdagen framställdes vid flera tillfällen förslag från centerpartiet i den riktningen. Vår partiledare Gunnar Hedlund föreslog t.o.m. så föga röstknipande åtgärder som en tidigareläggning av momsen. De krav vi framförde under våren upprepades under valrörelsen. Hela tiden bemöttes dessa från regeringshåll med påståendet att de bara utgjorde en svartmålning av det ekonomiska läget — det var alls inte behövligt med några finanspolitiska åtgärder. De kreditpolitiska åtgärder — hårda kreditrestriktioner och höjd ränta — som man hade vidtagit var tillräckliga för att klara den ekonomiska situatio nen. Inte ett ord sade finansminister Sträng före valet om att han var beredd att föreslå dessa skattehöjningar. Han talade i valrörelsen tillsammans med Olof Palme om >»tysta möss», men när det gäller skattehöjningarna var det i stället regeringen som var tyst som en mus. Att under sådana omständigheter inom en månad efter valet lägga fram omfattande förslag till kraftiga skatteskärpningar kan knappast höja politikens anseende bland folk som redan förut tycker att politik är ett rävspel. Storleken av de åtstramningsåtgärder som har föreslagits finns det kanske ingen anledning att rikta anmärkning mot. Vi befinner oss ju i ett sådant ekonomiskt läge att det behövs åtstramningsåtgärder. Däremot har vi, som förut nämnts, vissa betänkligheter i fråga om tidpunkten. Det skulle givetvis ha kunnat vara bättre att sätta in åtgärderna tidigare. Jag tror t.o.m. att det hade varit bra mycket lyckligare om man hade tidigarelagt momshöjningen. Givetvis hade också det inneburit en skatteskärpning, men denna hade varit temporär, och framför allt hade den verkat åtstramande under rätt tidsperiod. Den övervägande delen av svenska folket känner sig i dag alldeles säkert inte vara i besittning av något köpkraftsöverskott. ändock måste man på något sätt begränsa köpkraften. De åtgärder som nu föreslås vill jag emellertid resa starka principiella invändningar mot — i synnerhet mot två av förslagen, nämligen höjningen av arbetsgivaravgiften och skärpningen av bensinoch brännoljeskatten. Här rör det sig om generella skattehöjningar som slår blint. Man kan naturligtvis försöka sig på att lura i folk att arbetsgivaravgiften är en avgift helt och hållet för arbetsgivarna, men det förhåller sig ingalunda så. Både i finansministerns proposition och, framför allt, i utskottsmajoritetens skrivning har det klart sagts ifrån, att denna avgiftshöjning är till för att dämpa lönekraven. Vi kan utan vidare räkna med att den betyder en minskning av den kommande löneökningen med 1 procent. Höjningen slår blint, och vi vet att den speciellt hårt drabbar låglönegrupperna. Det är i låglönegrupperna som utrymmet för löneökningar är minst redan förut. Bensinskattehöjningen träffar särskilt hårt glesbygdernas folk. Man kan alltså resa starka principiella invändningar mot de förslag som är framlagda. Om dessa bara hade haft stabiliserande syfte, skulle man mycket väl ha kunnat gå andra vägar med metoder som skulle ha verkat snabbare och inte så orättvist som det nu föreslagna systemet. Emellertid är de aktuella åtgärderna inte bara av stabiliserande natur utan också av budgetmässig natur, och därför får vi kanske se litet annorlunda på dem. I det läge där vi för närvarande befinner oss, när vi har försuttit en del av de alternativa chanserna, har centerpartiet sagt att det accepterar förslagen i stort. I våra likalydande partimotioner 1I:1283 och II:1499 har vi framfört yrkanden om ändringar. Dessa ändringsförslag är kanske inte av så ekonomiskt vittomfattande natur, men de innebär ett uppföljande av vår tidigare politik och de har med rättvisa att göra. För att försöka fatta mig kort skall jag gå över till att redovisa och motivera de reservationer som från centerpartihåll ha gjorts i bevillningsutskottet. I reservationen 2 följer vi upp yrkandet om undantag från arbetsgivaravgiften för det allmänna stödområdet jämte Gotlands län och de delar av Kopparbergs län som inte tillhör allmänna stödområdet. Anledningen till reservationen och den motion som reservationen grundar sig på är givetvis den regionala obalans i efterfrågan på arbetskraft som länge har rått i landet. Det kan inte finnas någon anledning att med en arbetsgivaravgift dämpa Ööverefterfrågan på arbetskraft inom dessa områden. Vi hyser också den princi piella åsikten att lokaliseringspolitiken inte bör ses som en isolerad åtgärd. Därför har vi ansett att från arbetsgivaravgift borde undantas just dessa områden. I reservationen 5 har vi tagit upp frågan om de ideella organisationerna. Det är en uppföljning av tidigare förslag — det är således en gammal bekant som dyker upp. De organisationer det här gäller arbetar helt med insamlade frivilliga medel, som inte är avdragsgilla för bidragsgivarna. De är följaktligen redan beskattade. Herr Magnusson i Borås har tagit upp denna fråga, och flera talare kommer så småningom att beröra den. Jag skall därför inskränka mig till att konstatera att vi anser frågan angelägen. Bakom reservationen 6 står bara centerpartister. Reservationen gäller den seglande personalen inom rederinäringen. Redan när vi första gången införde den enprocentiga arbetsgivaravgiften gjordes undantag för just denna personal, som fick arbetsgivaravgiften nedsatt till 0,64 procent. Anledningen var bl.a. att man ville öka den svenska rederinäringens möjligheter att konkurrera med den utländska — genom att lägga på höga avgifter minskar man dem ju. Vi har ansett att den väg vi den gången gick var riktig och att höjningen denna gång bör stanna vid en avgift på 1 procent, så att rederinäringen får en chans att fortsätta att konkurrera med utländsk rederinäring. Reservationen 7 handlar om arbetsgivaravgiften för kommuner och landsting. Den form av beskattning som införes genom att arbetsgivaravgiften höjs med 1 procent slår givetvis speciellt hårt mot kommuner och landsting. Det blir en kostnadsövervältring från staten på kommuner och landsting. Vid behandlingen av propositionen hade utskottet att ta ställning till olika motioner på denna punkt. I en partimotion från centerpartiet har föreslagits att sektorerna social-, hälsooch sjukvård undantas från arbetsgivaravgift; i and ra motioner, också från centerpartihåll, har föreslagits att kommuner och landsting helt befrias från arbetsgivaravgift. Att vi centerpartister inom utskottet har följt partimotionen och yrkat att social-, hälsooch sjukvårdsektorerna skall undantas beror på att beträffande de sistnämnda kan undantag göras utan att konkurrensförhållandena mellan olika företagsamhet snedvrids. Om man gör undantag för hela fältet — vilket kanske i och för sig skulle varit berättigat — riskerar man att få snedvridna konkurrensförhållanden. Vi vet att kommunaloch landstingsskatten hårdast drabbar de låga inkomsttagarna. Vi vet också att arbetsgivaravgiften betyder mycket för kommuner och landsting, som redan tidigare är hårt pressade ekonomiskt. Därför anser vi att det finns all anledning att undantaga dessa områden. Reservationen 8 följer upp förslaget i vår: partimotion angående utredning av arbetsgivaravgiften som sådan, alltså en utredning om den beskattningsform man nu har infört. När den enprocentiga arbetsgivaravgiften infördes år 1968 skedde det utan utredning. Nu föreslås en höjning med 1 procent av arbetsgivaravgiften, men någon utredning om hur denna skatteform verkar har inte gjorts. Vi anser att det finns så många oklara faktorer när det gäller frågan om hur arbetsgivaravgiften som skatt fungerar, att det är anledning att företa en utredning. Utskottsmajoriteten har hänvisat till att den pågående företagsbeskattningsutredningen skall ta upp denna fråga. Vi anser inte att detta är till fyllest. Vi kan över huvud taget inte säga att arbetsgivaravgiften är en företagsskatt. Om avgiften får den effekt som utskottsmajoriteten påstår, nämligen att den minskar löneutrymmet och dämpar lönekraven, blir den i stället en bruttoskatt på inkomsten. Det föreligger alltså en massa oklarheter, och nog vore det befogat med en utredning. Vi har ytterligare ett par reservationer. Reservationen 11 avser bensinoch brännoljeskattehöjningen, vilken jag som sagt anser principiellt vara orättvis. Den drabbar hårt. Jag vet att min partikamrat herr Jonasson kommer att delta i denna debatt och då speciellt tala om denna fråga. Därför finns det ingen anledning för mig att ta upp tiden med att ytterligare beröra saken. Det skulle vara åtskilligt mer att tilllägga i denna stora fråga. Men ambitionen är ju att tala kort, och jag nöjer mig därför med det sagda och yrkar bifall till reservationerna 2, 5, 6, 7, 8, 9 och 11 i bevillningsutskottets betänkande nr 55.

Herr talman! De frågor som behandlas i det föreliggande utskottsbetänkandet har rätt ingående diskuterats under de två dagar som remissdebatten pågått. Något nytt finns det knappast att anföra i saken, och jag kommer därför att koncentrera mig på en sammanfattning av de punkter beträffande vilka vi inom folkpartiet har reserverat OSS. De åtstramningar som de nya skatteförslagen innebär anser vi oss böra acceptera på grund av det ekonomiska läge vi hamnat i. Risken för en överhettning som i sin tur verkar inflationsdrivande finner vi vara så pass allvarlig, att det nu behövs åtstramningar för att läget inte ytterligare skall försämras. Om de föreslagna åtgärderna är de rätta och avpassade till läget undandrar sig vår bedömning, då det getts alltför liten tid att i grund penetrera förhållandena. Vi kan bara konstatera att läget inger oro och att det följande året med säkerhet kommer att medföra stora påfrestningar. Det är bara att i detta läge beklaga att finansministern varit så ovillig att tillsammans med oppositionen och arbetsmarknadens parter i tid diskutera läget och vidtaga de åtgärder som, insatta i ett tidigare skede, med sannolikhet inte skulle ha behövt bli så drastiska som de nu föreslagna. De föreslagna skattehöjningarna är tillsammans med prisstoppet ingrepp som väl bäst karakteriseras som ett begagnande av den ekonomiska nödbromsen. Försök att bortförklara situationen saknas förvisso inte, men det är bara att konstatera att den förda politiken lett oss in i dagens situation, vilken inte är tillfredsställande. Att nödbromsen inte drogs åt förrän tåget passerat valdagen, är det angeläget att få påpeka. Det kan väl inte vara så att man först nu upptäckt att drastiska åtgärder måste vidtas. Även om vi inom folkpartiet i stort sett accepterar skattehöjningarna, som tyvärr måste tillgripas, vill vi dock på några punkter ha ändringar i propositionens förslag, som utskottets majoritet till punkt och pricka följt. Jag vill först påpeka ett beklagligt tryckfel i reservation 3, där det står »utanför — — — stödområdet>; det skall naturligtvis vara >innanför — — — stödområdet>. I denna reservation har vi framfört vår uppfattning att en höjning av arbetsgivaravgiften — vilken motiveras med att en sådan höjning har en dämpande effekt inom de överhettade områdena — inte bör företas inom de områden i landet där konjunkturerna snarare bör stimuleras än bromsas. Detta gäller hela stödområdet plus Gotland, som vi alltså anser skall vara befriade från den pålaga som en höjning av arbetsgivaravgiften innebär. Här behövs stimulans. När det nu är så att vi har bestämt oss för att stödja dessa områden, så får vi väl också ta konsekvenserna av det. En avgränsning av stödområdet finns ju redan tidigare, och Gotland är inte svårt att avgränsa. Ett sådant arrangemang bör alltså inte möta några tekniska svårigheter. I reservationen 5 begär vi befrielse från arbetsgivaravgiften för religiösa och ideella organisationer. Det gäller här organisationer som för sin verksamhet är beroende av insamlade medel. Summan av skattebortfallet begränsar sig när det gäller de kristna organisationerna till cirka 2 miljoner kronor om året, och detta belopp kan inte på något sätt påverka landets finanser. Men för de organisationer som skall samla in varje öre för att betala lönerna till sina anställda betyder beloppet ofantligt mycket. Höjningen medför att det blir 2 miljoner kronor mindre över för den gagneliga verksamhet som utförs av dessa organisationer. Det är en principsak som vi håller fast vid'att man inte med skattepålagor skall försämra möjligheterna för samhällsnyttiga organisationer, som de här anförda, att verka. Vi har årligen debatterat denna sak i riksdagen. I folkpartiet anser vi inte bara att de skall undantas från höjningen av arbetsgivaravgiften från 1 till 2 procent, utan att hela avgiften skall tas bort för dessa organisationer. I reservationen 8 hemställer vi reservanter: att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära en skyndsam utredning om den allmänna arbetsgivaravgiftens samhällsekonomiska verkningar. När man tillgriper sådana finanspolitiska vapen som arbetsgivaravgiften bör män också kunna bedöma vilka verkningar en sådan avgift har. I reservationen 9 begär vi en öÖövergångsbestämmelse så att de priser som fastställts i redan ingångna avtal inte skall påverkas av höjningen av mervärdeskatten, eftersom säljaren och köparen vid avtalets ingående var ovetande om ändringen. Detta gäller främst avbetalningshandeln. Det är här fråga om köpare som inte har det så gott ställt. Om de hade kunnat köpa kontant hade de inte råkat ut för detta. Det kan inte vara riktigt att just den kategori som har den sämsta betalningsförmågan skall vidkännas ett pristillägg som man inte räknade med då man träffade avtalet. I reservationen 11 godtar vi pålagorna i form av ökade skatter på motorbränsle. Däremot anser vi att de medel som inflyter skall tillföras automobilskattemedelsfonden och komma vägväsendet till godo. De influtna medlen skall användas i konjunkturstyrande syfte. För dagen är det väl olämpligt att tillföra överhettade områden vägpengar, även om det finns behov av en förbättring av vägnätet också inom dessa områden. I de delar av landet där det råder undersysselsättning kan däremot dessa medel mycket väl användas nu. En utbyggnad av vägnätet i Norrland är högst nödvändig om man skall kunna hålla transportkostnaderna nere på en rimlig nivå. En annan aspekt som bör beaktas när det gäller vägarna i Norrland är att vi i dag visserligen har en mycket god konjunktur inom skogsnäringen men att den konjunkturen inte lär hålla i sig så länge. Det vore därför skäl att nu försöka bygga ut vägnätet så att denna industri genom lägre transportkostnader fick större möjligheter att hävda sig i den hårdnande konkurrens som den skall möta i framtiden. En höjning av skatterna på drivmedel är betänklig också med hänsyn till de långa avstånden i Norrland. Denna fråga bör uppmärksammas. Man måste se till att man inte genom dessa skattehöjningar på drivmedel belastar de företag som lokaliserar sig inom glesbygdsområdena, framför allt i Norrland, med sådana kostnader att de inte kan konkurrera på lika villkor med företag inom landet i övrigt. Slutligen har vi i ett särskilt yttrande påpekat att vi inte delar utskottsmajoritetens negativa inställning till tanken att med beskattningen stimulera till övergång till mera miljövänliga drivmedel — det gäller skatten på gasol. Den saken hör kanske inte hemma i denna debatt, som jag därför inte skall utvidga vidare. Jag vill dock påpeka att vi står fast vid vår uppfattning att man även borde kunna använda skatterna för att styra användningen av drivmedel i riktning mot mindre miljöfarliga bränslen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 5, 8, 9 och 11 som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Vilket är syftet med de höjningar av indirekta skatter och avgifter som regeringen vill genomföra den 1 november och som bevillningsutskottet märkligt nog så snabbt har funnit vara det exakt på öret nödvändiga i dagens läge? Finansministern är ju litet mångordig i propositionen och försöker ge en motivering i ekonomiska termer för sina förslag. Bevillningsutskottet skriver mera burdust och rakt på sak, att syftet med förslagen är dels att pressa ned den privata konsumtionen och lönerna, dels att öka statens inkomster. Regering, riksdag och de politiska partierna brukar skryta med att de inte blandar sig i avtalsrörelserna. Detta är, som vi redan vet, en sanning med mycket stora modifikationer. Finansministern brukar hota med åtgärder i efterhand om löneförbättringarna blir större än han vill acceptera, och sådana åtgärder brukar också genomföras. Nu vill man genom åtgärder i förväg söka hindra en uppressning av lönerna. Det s.k. stabiliseringsprogrammet riktar sig alltså mot löntagarna och deras krav på kompensation för de stora prisstegringar som skett under 1970 och de ännu större prisstegringar som enligt konjunkturinstitutet kan väntas under nästa år. Kommer nu höjningarna av indirekta skatter och avgifter att få de effekter som regeringen och bevillningsutskottet väntar sig? Ja, en ökning av statsinkomsterna kan man säkert åstadkomma. Jag har redan i remissdebatten anmärkt på regeringens tillvägagångssätt när den omedelbart efter ett val vidtar åtgärder som den inte talade om under valrörelsen och som dessutom innebär en skärpning av den politik som regeringspartiet har lidit nederlag på. Behovet av ökade statsinkomster kan ju inte ha uppkommit under månaden efter valet. Jag är förvånad över att bevillningsutskottet inte på något sätt tar upp detta problem. Bevillningsutskottets och riksdagens uppgift är ju inte att vara ett transportkompani åt regeringen, allra minst i skattefrågorna. Riksdagens uppgift är att självständigt gentemot regeringsmakten utöva svenska folkets rätt att sig själv beskatta. Men vilka blir verkningarna på lönekraven av de höjningar av indirekta skatter och avgifter som nu föreslås? Om man höjer priserna på bensin, elkraft, sprit, vin m.m., blir följden både direkta och indirekta ökningar av levnadskostnaderna. Inbillar sig verkligen någon att detta minskar lönekraven? Om det får någon effekt på löntagarnas krav, är det väl mest sannolikt att dessa tvärtom kommer att skärpas. Återstår höjningen av arbetsgivaravgiften. Det är möjligt att arbetsgivarna kommer att använda denna som ett argument mot lönehöjningar — vi har redan sett tecken därpå — men den kommer knappast att påverka löntagarnas krav. Dessa är grundade dels i den produktivitetsökning och den kraftiga ökning av priserna som skett under de senaste åren, dels i den väntade utvecklingen under de kommande åren. Skälen för en mycket aktiv och hård lönepolitik i årets avtalsrörelse blir inte mindre därför att arbetsgivaravgiften höjs. För vår del vill vi inte vara med on en ytterligare höjning av de indirekta skatterna. Om regeringen anser att det finns behov av ökade statsinkomster, får den lägga fram sådana förslag i januari inför nästa års riksdag, så skall vi ta ställning till dem på vanligt sätt. Vi var som bekant motståndare också till den skärpning av mervärdeskatten som so cialdemokraterna och de borgerliga partierna tillsammans beslutade så sent som i våras. De förändringar som bör göras i den indirekta beskattningen bör gå åt andra hållet, dvs. ta formen av en lättnad. Vi ställer därför kravet att livsmedel helt skall befrias från mervärdeskatt. Det skulle betyda en stor lättnad för låginkomsttagarna och barnfamiljerna.

Påståendet är ogrundat. Mervärdeskatten på livsmedel ger för närvarande statskassan ca 2 miljarder kronor, efter höjningen den 1 januari ca 3 miljarder kronor. De skatteskärpningar som vi har föreslagit och som finns utförligt redovisade i vår partimotion i skattefrågorna i våras ger tillsammans just 3 miljarder. Om man anser att statskassan behöver denna summa, står alltså valet mellan att ta ut den genom skatt på maten eller genom skatt på kapital och bolagsvinster. Vi anser det senare vara det riktiga. Om det finns något s.k. efterfrågeöverskott som man kan dra in till statskassan för att motverka en inflationsdrivande överefterfrågan, finns det verkligen inte hos löntagarna. I konjunkturrapporten räknar man med en ökning av konsumentpriserna med inte mindre än 6,8 procent under 1970, räknat från december till december. Det är avsevärt mer än vad regeringen och finansministern talade om i början av året. Under 1971 blir ökningen ännu större, eller 7,3 procent, varav 3,2 procent genom höjningen av mervärdeskatten. Problemet för löntagarna är inte var de skall kunna göra av sina pengar, utan hur de skall få dem att räcka till. Hos andra grupper i samhället finns det däremot gott om pengar. Vi anser därför, att en skärpning av beskattningen bör genomföras som riktar sig mot de stora inkomsttagarna, de stora förmögenhetsägarna, spekulanterna, aktiebolagen, finanskapitalet. En skärpning av bolagsbeskattningen samt av gällande avskrivningsregler för aktiebolagen anser vi av olika skäl vara en bättre metod än att höja den allmänna arbetsgivaravgiften — denna drabbar ju också stat och kommun, vilket i sin tur blir motiv för nya statliga och kommunala skattehöjningar. Redan i den debatt som nu pågår runt om i kommunerna används höjningen av arbetsgivaravgiften som ett av argumenten för en höjning av kommunalskatten. För det fall riksdagen avslår vårt krav på skärpt bolagsbeskattning anser vi att stat och kommun i varje fall bör befrias från den allmänna arbetsgivaravgiften. Herr talman! Då lagtext saknas beträffande vissa delar av hemställan i våra motioner I: 1299 och II: 1504, måste jag inskränka mitt bifallsyrkande till punkterna a, b och c och det under punkten d upptagna yrkandet om avslag på propositionens förslag om ändring av arbetsgivaravgiften.

Herr talman! Jag representerar inget transportkompani, men jag har i alla fall tillsammans med övriga socialdemokratiska kolleger i bevillningsutskottet varit med om att tillstyrka propositionen i dess helhet. Jag hade inte tänkt att hålla något längre anförande. Vi hade kommit överens om att fatta oss relativt kort. Vi har ju här haft en remissdebatt som har berört de ekonomiska problemen. Men med hänsyn till vad som sades särskilt av herr Sundkvist men även av herr Magnusson i Borås skall jag i alla fall säga några ord utöver bevillningsutskottets redogörel Tillåt mig erinra om att regeringen under hela valrörelsen klandrades för en alltför svag finanspolitik. Det minns väl alla. Man gjorde gällande att den skulle ha varit stramare och krävde att den skulle bli stramare. Då skulle penningpolitiken i form av kreditåtstramning och hög ränta inte vara behövlig i nuvarande omfattning, menade man från oppositionen. Dagens Nyheter gick så långt, att den tyckte att finansminister Sträng borde få fullmakt att höja skatterna, precis som han ville höll jag på att säga. Men det är vi andra inte beredda att vara med om; vi anser, att det är riksdagen som skall ha denna rätt. Men penningpolitiken får ju finansministern och riksbanken sköta när inte riksdagen är samlad. I fråga om beskattningen får finansministern lägga fram förslag som vi får bedöma. Det var en parentes.

Och de är i gott sällskap med kommunisterna. Det underliga är — det kanske är fel att säga det att mittenpartierna däremot accepterar propositionen principielit och i stora delar, men samtidigt — som vi hörde här av herr Sundkvist — talar om hur förskräckliga konsekvenser det blir. Detta är för mig obegripligt. Så var det också, när vi genomförde skattereformen. Den skulle få så oerhörda konsekvenser, men ändå var man med på den i stort sett. Likadant tycks det vara med herr Sund kvist och hans partikamrater i detta fall; man tillstyrker i alla fall. Avslagsyrkandet från de moderata och kommunisterna beträffande arbetsgivaravgiften avvisas av utskottet. De moderata vill, som vi här har hört, i stället ha förslag till höstriksdagen om skattefritt premiesparande precis som om det skulle lösa den akuta krisen. Det yrkandet innebär ju ingen nyhet. Riksdagen har tidigare avslagit sådana yrkanden på förslag av bevillningsutskottet, därför att man finner det så svårt att finna någon form för att åstadkomma premiering av det verkliga nysparandet och att inte premieringen gagnar dem som har de högsta inkomsterna i detta land, medan låginkomsttagarna inte har så stora möjligheter att få någon del av denna premiering. Det må vara hur som helst med den saken; finansministern har nu aviserat en ny sparundersökning, och vi får väl se vad den så småningom kan resultera i. Vidare har vi ju hört talas om att det även kommer en variant av Strängaspelet.

Nu påstår herr Hermansson att vpk genom sina andra förslag har täckning för det här bortfallet. Han kanske inte accepterar vad vi sagt därom, men det är det besked vi har fått vid uträkningen. Men det ena utesluter inte det andra. Stiftelserna som herr Hermansson talade om är ju föremål för vårt intresse och det prövas en helt annan beskattning och behandling av dem. Förmögenhetsskatten ger tyvärr så litet att herr Hermansson, även om han skulle vilja höja den ganska betydligt, inte skulle kunna få några större summor. När det gäller bolagsskatten och de andra åtgärderna arbetar en företagsskatteutredning vars resultat vi får avvakta på den punkten. De pengar vi här kan få in behöver vi i alla fall, såvitt jag förstår. Sammanräknar man allt vad vpk föreslår är det emellertid uppenbart, att det inte täcker det skattebortfall som jag nyss talade om. Ännu mindre bidrar det naturligtvis till den ekonomiska stabiliseringen. När arbetsgivaravgiften infördes 1968 sade oppositionen, att herr Sträng var för optimistisk beträffande konjunkturutvecklingen. Det är intressant att notera detta i dag när man diskuterar hur det har varit. Därför var de borgerliga i princip med om arbetsgivaravgiften, men de ville att ikraftträdandet skulle ske längre fram, därför att konjunkturen inte ansågs vara den som herr Sträng ville göra gällande. Denna skatt som på grund av sin konstruktion kan ändras när som helst under löpande budgetår är väl lämpad som konjunkturregulator, sade man. Nu är ju det inte så enkelt som det sagts men jag skall inte närmare beröra den saken eftersom det skulle ta för lång tid. Men det intressanta är att den då ansågs vara en så bra regulator och att man då ville uppskjuta användandet av den, därför att konjunkturutvecklingen inte var så ljus som finansministern ville göra gällande. När nu finansministern menar, att konjunkturen är sådan att man bör tillgripa en höjning av arbetsgivaravgiften säger de moderata ungefär detsamma. Vi går emot en konjunkturnedgång redan nästa år, sade herr Bohman i första kammaren, och därför bör man inte höja arbetsgivaravgiften. Jag har inte läst konjunkturinstitutets rapport men i Dagens Nyheter tyckte jag mig finna att institutet ser optimistiskt på utvecklingen. Herr Magnusson i Borås sade, att förslaget innebär att man blandar sig i lönerörelserna. Jag har dock i min fantasi aldrig kunnat se att vi blandar oss i dessa genom att vidta de här stabiliseringsåtgärderna. De är generella åtgärder som, såvitt jag förstår, inte på något som helst sätt ingriper i lönerörelserna i annan mån än att de ger en antydan om de möjligheter som med hänsyn till den ekonomiska stabiliteten finns att bedriva lönerörelser. Det nya efter valrörelsen är just bl.a. dessa stora krav på lönemarknaden som ingalunda ligger inom ramen för det ekonomiskt möjliga. När herr Sundkvist står och talar om alla konsekvenser kan man väl ändå ha rätt att stillsamt erinra honom om att hade man följt centerpartiet skulle vi väl haft en över 2 miljarder kronor sämre budget än nu. Det är ett faktum. Vidare är det som vi här talar om inte någon typiskt svensk företeelse. Alla som reser utomlands och ärligt diskuterar dessa frågor med andra länders ekonomer finner att man brottas med precis samma problem i alla industristater. Men oppositionen vill göra gällande att våra svårigheter beror enbart på den socialdemokratiska regeringen. Jag föreställer mig att oppositionen, framför allt de moderata, inte knystar ett ord om akademikernas krav på 20 procents löneökning, men även det påverkar ju statsfinanserna. Oppositionen framhåller också att stegringen av vår bruttonationalinkomst är alldeles för dålig — och det är väl i och för sig sant. Man påstår att den inte räcker långt när det gäller att ersätta försliten materiel och täcka löneökningarna; därför måste staten strama åt på de offentliga utgifterna. Ja, det är väl uppenbart att om bruttonationalinkomsten ökar med 5 miljarder — jag tar inte här någon exakt siffra — och 30 procent därav anses vara det minsta som kan avsättas till investeringar och om man sedan på lönemarknaden kräver 5 eller 7 miljarder i löneökningar, så går räknestycket i alla fall ihop och vi får balans i samhället. Men det blir prisstegringarna som får fylla igen gapet. Det är den saken finansministern försöker förklara för medborgarna. Det verkar på det sättet. Och därför måste vi tillgripa finanspolitiska åtgärder för att åstadkomma stabilitet. Detta är en realitet som måste beaktas, om man vill hålla prisstegringarna nere, och propositionen är såvitt jag kan bedöma ett led i denna strävan. Den är inte någon inblandning i lönerörelserna i den mening som vi tidigare uttalat oss om här i kammaren. Jag skall emellertid inte nu fortsätta längre med den saken utan i stället litet mera gå in på detaljerna och börjar då med arbetsgivaravgiften. Vi menar att det är omöjligt att dra upp gränser för den avgiften. Även inom stödområdet finns det företag som inte behöver gynnas framför andra i samma konkurrensläge. Oppositionen brukar ju vara mycket känslig för att konkurrensmöjligheterna skall vara likvärdiga. De som drabbas av höjningen inom det allmänna stödområdet får ingen relativ försämring, eftersom avgiften är generell. Däremot skulle det bli orättvisor i konkurrenshänseende, om även ekonomiskt bärkraftiga företag inom stödområdet skulle slippa ifrån avgiftshöjningen. Då skulle sådana företag som Stora Kopparberg, LKAB och Cellulosabolaget — jag kunde räkna upp en hel rad sådana företag — slippa undan, samtidigt som små rörelseidkare med ekonomiska svårigheter utanför området blev drabbade. Det kan ju inte vara riktigt. Om det hade gått att skapa klara och rättvisa gränser, så skulle utskottet inte ha tvekat. Men det är inte möjligt att göra det. Och det är inte praktisk och rättvis politik att förutom stödåtgärder också manipulera med skattelättnader och differentierade avgifter. I det sammanhanget har man åberopat transportlättnaderna för Norrland, men såvitt jag förstår kan man inte göra det, ty de försämras ju inte relativt sett genom denna avgiftshöjning, eftersom den är allmän. Bevillningsutskottet har av principiella skäl aldrig tillstyrkt skatteförmåner bara inom vissa delar av landet. Att vi gjorde det när det gällde den 25-procentiga investeringsavgiften berodde på att vi inte ansåg den vara en skattefråga utan en förbudslagstiftning. Det sade vi också ifrån. Så några ord om de ideella organisationerna, eftersom jag förstår att många varmt kommer att tala för att undantag göres för dessa. Utskottsmajoriteten förnekar inte att skäl kan åberopas för undantag från erläggandet av denna avgift för vissa avgiftspliktiga. Jag skall försöka att inte delta ailtför mycket i denna debatt, eftersom jag förstår att kammarens ledamöter är angelägna om att få resa hem till helgen, men jag vill säga till de efterföljande talarna att utskottets majoritet ingalunda är kallsinnig eller oförstående inför dessa önskemål eller inför det arbete som utförs inom samfunden. Utskottet har emellertid lika litet nu som tidigare funnit någon norm för ett undantag som tillgodoser rättvisekravet utan att äventyra syftet med avgiften. Att avgränsa de ideella sammanslutningarna, som finansieras på enskild väg och som uträttar tjänster av olika slag, tillbör minsann inte de lättaste uppgifterna. Jag tror inte heller att medlemmarna i samfunden har den uppfattningen att finansministern vare sig bildligt eller bokstavligt tar pengarna ur kollekthåvarna. Jag tror att de förstår detta bättre än man kanske i den allmänna diskussionen vill göra gällande. Vi menar att den åtstramning som eftersträvas bör drabba alla arbetsgivare och med dessa jämställda. Därför måste även landsting och kommuner erlägga ökad avgift. I olika sammanhang brukar, såsom jag tidigare sade, konkurrenssynpunkterna alltid åberopas av oppositionen. Inte minst när det gällde mervärdeskatten tog man upp landstingens konkurrensförhållanden, men nu tycks man ha glömt bort dessa. Vi menar att det med hänsyn till motiven för avgiftshöjningarna inte kan göras några undantag. Ett annat yrkande gäller redarnas avgifter till sjömännens löner. Redarna betalar nu en avgift på 0,64 procent på dessa löner och kommer även att gynnas när den nu föreslagna höjningen träder i kraft. De kommer inte att behöva betala mer än 1,29 procent i stället för 2 procent. Denna avgift är även avdragsgill vid beskattningen. Med anledning av mittenreservationen om en skyndsam utredning om den allmänna arbetsgivaravgiftens samhällsekonomiska verkningar påpekar vi, att företagsskattesakkunniga i sina direktiv fått i uppdrag att ta ställning till denna avgift. Vi anser därför att motionärernas och reservanternas önskemål redan är tillgodosedda. Mervärdeskatten på s.k. vita varor accepteras av hela utskottet. Då det i vissa fall kan uppstå problem beträffande Öövergångsbestämmelserna, vill man ha undantag för varor om vilka det slutits skriftligt avtal före den 16 oktober och beträffande vilka vederlagets belopp fastställts. Utskottets majoritet menar att detta problem inte är av den storleksordningen att det motiverar särskilda övergångsbestämmelser. Vi framhåller att det är av stor vikt att både köpare och säljare får definitiv visshet om att såväl den nu gällande som den höjda momsen kommer att utgå utan undantag. Vad slutligen beträffar brännoljan och motorbränslena vill jag göra kammarens ledamöter uppmärksamma på — om de inte redan tidigare är det — att uppgifterna i pressen om att skattehöjningen också skulle gälla eldningsoljan är oriktiga. Den är undantagen i detta sammanhang. Alla de stora svårigheter som anförts skulle komma att uppstå för egnahemsägare är alltså fantasier. med 8 öre per liter brännolja och gasol. Höjningen av bensinskatten ger ca 400 miljoner kronor och skattehöjningen för brännolja och gasol ca 100 miljoner kronor per år. Vi uttalar att höjningen av skatten på bensin är den snabbaste och betydelsefullaste av de finanspolitiska åtgärder som nu föreslås. Den ger verkligen pengar. Moderaterna godtar höjningen av bensinskatten men yrkar avslag på skattehöjningen för brännolja och gasol. Höjningen av skatten på de sistnämnda punkterna är emellertid endast en konsekvens av höjningen av bensinskatten. En höjning för bara bensinen skulle ju snedvrida konkurrensen, och därför måste man också ta med de andra. Utskottet skulle hellre ha sett att höjningen endast hade drabbat privatbilismen, men att göra en åtskillnad har inte varit möjligt — praktiska och ekonomiska konsekvenser omöjliggör detta, skriver vi. Skattehöjningen sker av samhällsekonomiska skäl och inte för att täcka vägbehov, och därför kan vi inte tillstyrka en specialdestinering. För min del har jag många gånger sagt här i kammaren att jag personligen är motståndare till specialdestinering. Det kan jag gärna upprepa; det är alltså inte utskottets uttalande. Herr talman! Visst får de åtgärder som föreslås i propositionen vissa negativa konsekvenser.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

Herr talman! Herr Brandt inledde med att tala om att regeringen och det socialdemokratiska partiet hade klandrats för att inte föra en tillräckligt stram finanspolitik. Givetvis tillät vi oss att framföra det klandret under valrörelsen. På centerpartihåll hade vi också alternativa förslag att framlägga om en Herr Brandt fortsatte med att säga att centern accepterar det förslag som finns men samtidigt talar om de förskräckliga konsekvenser som dessa åtgärder leder till. Ja, herr Brandt, självfallet tar vi oss friheten att peka på svagheterna i detta förslag.

Visst finns det anledning att diskutera de olika frågorna, speciellt då det utredningskrav som vi framfört. Debatten hittills i dag visar att det finns en mängd olika åsikter om hur arbetsgivaravgiften verkar. En talare säger att den drabbar företagen, en annan talare säger att den drabbar speciellt låginkomstgrupperna och en tredje talare säger att man blandar sig i avtalsrörelsen och påverkar den. Det är alltså synnerligen oklart hur denna arbetsgivaravgift verkar, och nog borde det finnas anledning att göra en utredning. Därmed menar jag att det också finns anledning att kritisera förslaget. Herr Brandt återkom till påståendet att centerns förslag skulle ha försämrat budgetläget. Den siffra som herr Brandt denna gång anförde var 2 miljarder. Det är alltid olika antal miljoner och miljarder som nämns när man talar med olika socialdemokrater — det beror helt enkelt på hur vederbörande har räknat. Jag vill påstå att vi inte skulle ha varit i ett sämre läge om vi hade följt centerns förslag. Hur mycket skulle t.ex. en tidigareläggning av momsen den 1 juli ha givit? Jo, den skulle ha givit ökade inkomster på inemot 2 miljarder, och då har vi ändå gjort undantag för vissa känsliga områden. Jag anser fördenskull att det inte finns särskilt mycket av saklig grund för herr Brandts uttalande. Vi vet att man från socialdemokratiskt håll hävdar att det är omöjligt att dra gränser för arbetsgivaravgiften. Därvidlag föreligger en skillnad i uppfattning. Visst är det möjligt att dra sådana gränser, om man bara vill vidta riktiga åtgärder.

Herr talman! Herr Brandt och jag har samma sifferuppgift när det gäller skattebortfallet för statskassan, om man den 1 januari tar bort hela mervärdeskatten på livsmedel. Det blir cirka 3 miljarder kronor i förhållande till det nya uttaget. Men herr Brandt har helt fel när han påstår att det skatteförslag vi har ställt inte täcker detta skattebortfall. Jag skall inte trötta kammaren med att i detalj räkna upp de förslag vi ställde i våras och som vi hemställt att bevillningsutskottet nu skall ta upp. Men de skulle enligt beräkningar som gjorts av riksdagens upplysningstjänst ge en sammanlagd merinkomst för statskassan på 2985 miljoner kronor. Därtill kommer att man när det gäller två av de skatteförslag som vi ställt inte exakt kan beräkna merinkomsten för statskassan därför att de statistiska uppgifterna är ofullständiga. Det gäller bl.a. vårt krav på en beskattning av de privata stiftelserna, där man saknar tillräckligt material för att bedöma effekten av en beskattning. Vi har alltså t.o.m. en råge på den här summan. Jag tycker att det är beklagligt att herr Brandt återigen kan gå upp i talarstolen och hävda riktigheten i vad som sägs i bevillningsutskottets utlåtande, när detta är felaktigt. Det skulle vara bra om herr Brandt toge tillbaka den uppgiften. När det gäller effekten och motiven bakom förslagen om skärpning av indirekta skatter och avgifter sade herr Brandt två olika saker i fråga om förhållandet till lönerörelsen. Han sade att det här verkligen inte är någon in blandning i lönerörelsen. Men i nästa andetag sade han att det nya som har hänt efter valrörelsen och som motiverar dessa ingripanden är de stora krav som förts fram på lönemarknaden. Jag tror att herr Brandt nog får hålla sig till den ena av dessa bägge förklaringar. Det är verkligen inte rimligt att anföra båda två samtidigt, därför att då slår herr Brandt ihjäl sina egna argument. Det finns ytterligare en fråga som borde belysas men som här inte hinner tas upp utförligt i en kort replik. Det är den skildring av det nya och väntade ekonomiska läget som finns i den konjunkturrapport som riksdagens ledamöter fortfarande inte fått, men som i varje fall vårt partikansli lyckats få tag på i går. Den visar en annan bild av den ekonomiska utvecklingen än vad som var den vanliga när regeringens förslag lades fram. Man räknar nu med en avmattning i konjunkturen under nästa år. Jag vill ställa frågan, om inte regeringen över huvud taget borde dra tillbaka sitt förslag och ta upp dessa frågor till förnyad prövning i belysning av det nya material som ges i konjunkturrapporten.

Herr talman! Herr Brandt sade att mittenpartierna accepterar de föreslagna skattehöjningarna men att vi oroat oss alldeles förfärligt och klagat. Jag tror inte att detta är en riktig beskrivning. Den rätta är att vi i mycket god tid varnade för den utveckling vi nu är inne i. Som jag tidigare sade vet vi inte om de 1850 miljoner som nämnts är den rätta summan. Vi hade inte tillgång till konjunkturinstitutets rapport när vi i bevillningsutskottet behandlade dessa saker, och vi hade heller inte tillgång till den när vi skrev våra motioner. Men även vi har den uppfattningen att bromsarna nu måste dras till och att det är högst nödvändigt att de föreslagna åtgärderna vidtas, även om det är beklagligt att så måste ske. Jag begärde emellertid ordet närmast med anledning av herr Brandts yttrande att det var mycket svårt att särbehandla stödområdet, eftersom där finns företag som har goda inkomster och tål en höjd arbetsgivaravgift. Jag tycker att det borde ha gått upp för herr Brandt att stödområdet är belastat med kostnadsfördyringar som andra delar av landet icke har. Det är därför vi vill ha en utjämning, och det är den enkla förklaringen till att vi föreslår att just stödområdet skall undantas från avgiftshöjningen. En sådan utjämning skulle skapa ett riktigare konkurrensläge mellan olika delar av landet.

Herr talman! Jag har behov av att säga ett par ord till herr Brandt för att rätta till de misstag som han tydligen har gjort sig skyldig till. Herr Brandt påstår att vi i moderata samlingspartiet inte är beredda att stödja regeringens förslag till en hårdare finanspolitik, men det är felaktigt. Vi stöder åtgärderna i vad de avser att verka uppsugande av köpkraft och därmed konsumtionshämmande. De åtgärder som vi har motsatt oss är sådana som vi menar kommer att bli kostnadshöjande för produktionen och därigenom också inflationsdrivande. Vi vill också plädera för en höjning av småsparandet, och bakom detta ligger — som jag tidigare har nämnt — nödvändigheten av att skapa förutsättningar för att kunna lätta på kreditrestriktionerna. Herr Brandt säger nu att herr Sträng också skall försöka gå den linjen genom att förlita sig på spel och lotteri. Vi får väl inte tillfälle att jamföra våra system, alldenstund inte båda kommer att prövas på en gång. Hur det än blir, är det ytterligt angeläget att vi försöker se till att själva små sparandet i samhället i större utsträckning kan ökas. Arbetsgivaravgiften är för närvarande 1 procent men föreslås nu bli 2 procent. I så fall kommer vi att ha en högre avgift i ett mera dämpat konjunkturläge; det visar de rapporter som vi nu fått. Herr Brandt hävdar vidare att jag har sagt att regeringen ämnar lägga sig i avtalsförhandlingarna. Det har jag inte påstått; jag har sagt att regeringen föreslår åtgärder som är avsedda att påverka avtalsförhandlingarna, och det är inte riktigt detsamma. I vilken mån de sedan kommer att påverka förhandlingarna är en annan sak. Jag kan inte förstå annat än att de kommer att motverka just vad man tidigare sagt sig vara intresserad av att premiera, nämligen en ökning av lönerna för de lägst betalda. De som har mycket höga löner och arbetar i sådana företag som har möjligheter till det kommer att ordna lönehöjningen ändå genom andra åtgärder.

Herr talman! Jag vidhåller vad jag sade tidigare om konsekvenserna av vänsterpartiet kommunisternas motionsförslag. Jag kan inte stå här och säga att bevillningsutskottet har fel. Vi har ett skickligt kansli som kan sina saker, som kan utreda och hjälpa oss med siffror, och jag menar därför att vad vi har sagt är riktigt. Vad kommunisternas förslag medför på de övriga punkterna finns det däremot ingen utredning om, och vi är inte vana att acceptera förslag utan att veta konsekvenserna. Herr Sundkvist tycktes vilja göra gällande att centerpartiet har föreslagit en tidigareläggning av momsen. När lades det förslaget fram? Ingen riksdagsman har märkt något sådant förslag. Vad ni säger i buskarna är en sak, men här i riksdagen vill vi ha förslag att ta ställning till. Inte heller har mit tenpartierna vågat föreslå en höjning av momsen utöver vad herr Sträng föreslog i skattepaketet. Så mycket råg i ryggen har de inte. Herr Hermansson anser att förslaget innebär en inblandning i lönerörelsen.

Så till vida kan man säga att det är fråga om en inblandning, men det är en generell sådan som man har rätt att göra. De löneökningar som begärs — särskilt akademikernas krav vill jag beteckna som orimliga — skulle medföra att svenska folket skapar sig inkomster som ligger utöver den höjning av bruttonationalprodukten som vi kan åstadkomma. Får jag fråga herr Hermansson: Vad skall man göra om efterfrågan på detta sätt blir större än tillgången? Då kräver oppositionen att finansministern och regeringen skall vidta åtgärder så att den ekonomiska balansen kan hållas. Det är i det syftet som höjningen av arbetsgivaravgiften har föreslagits. Inom utskottet betecknar vi denna åtgärd som riktig i den situation som har uppstått, även om den, som jag sade, får vissa negativa konsekvenser.

Herr talman! Jag vet mycket väl att det inte har väckts någon motion om tidigareläggning av momsen, men att det varit något arbete i buskarna vill jag inte hålla med om. Vad Gunnar Hedlund säger högt och klart så att det ger eko i hela den svenska pressen och når fram till varje riksdagsoch regeringsledamots öron betecknar jag inte som buskpropaganda. framfördes under våren.

Det understryker vår åsikt att det verkligen är nödvändigt att vidta åtgärder.

Herr talman! Att räkna samman effekten av de skatteförslag som vi har ställt och som finns utförligt belysta i vår stora motion i våras är bara en fråga om enkel addition. Till nästa gång tycker jag att herr Brandt själv skall försöka räkna igenom det där och se efter om uppgifterna stämmer. Herr Brandt går nu ett steg längre och säger att man naturligtvis kan säga att det är fråga om en generell inblandning i lönerörelsen, medan han förut förnekade att det var någon inblandning alls. Vi har alltså kommit varandra litet närmare under debatten i fråga om avsikten med förslaget. Denna del av debatten var egentligen onödig, ty på denna punkt har bevillningsutskottet i sitt betänkande uttryckt sig så klart att jag var förvånad över att herr Brandt ville förneka att det handlade om effekter just på lönekraven. Det sägs uttryckligen i bevillningsutskottets betänkande. Det är alltså den avgörande motiveringen, och denna utvecklas även i propositionen. Vad jag satt i fråga är själva effekten på lönekraven av de höjningar av de indirekta skatterna som föreslagits. Det förutsätts tydligen att lönekraven kommer att dämpas, om man höjer skatterna på bensin och brännolja, på sprit och vin, på elkraft osv. Jag tror inte att effekten blir denna. Jag sade tidigare och kan upprepa det, att om höjningarna får någon effekt på lönekraven är väl risken snarast att dessa kommer att skärpas när levnadskostnaderna ökar för löntagarna. Nu frågar herr Brandt mig, vad man då gör om efterfrågan på varor blir större än tillgången. Ja, då måste man göra ingripanden. Vi har i vår motion angett var vi tror att sådana ingripanden bör göras. Vi anser att man måste skärpa valutakontrollen ytterligare, så att regeringen och riksbanken får ett fastare grepp om läget. Om importen måste skäras ned, bör det ske genom direkta ingripanden mot lyximporten. Skall man ingripa mot ett efterfrågeöverskott, måste man först undersöka hos vilka grupper detta överskott finns. Jag tror inte — och den uppfattningen delas säkerligen av en majoritet av löntagarna — att det finns något efterfrågeöverskott hos löntagarna i gemen. Däremot finns det hos andra grupper i samhället. Det är därför som vi vill ha en sådan ändring av beskattningen att man kommer åt detta överflöd på pengar — både likvida medel och andra tillgångar — som finns hos höga inkomsttagare, stora förmögenhetsägare, spekulanter, aktiebolag och finanskapitalet. Det är mitt svar till herr Brandt. Sådana ingripanden har vi föreslagit i motionen, och dem vill vi arbeta för.

Herr talman! Jag vill helt kort beröra ett par frågor. Men låt mig först få vända mig till herr Brandt. Han säger att herr Hedlund inte lagt fram något förslag i riksdagen. Detta var väl tekniskt omöjligt vid den aktuella tiden. Men centern har oupphörligen krävt en rundabordskonferens för diskussion av de ekonomiska frågorna med representanter för bl.a. näringslivet och löntagarorganisationerna. Vid en sådan rundabordskonferens skulle man kunna diskutera finanspolitiken och tillföra debatten nya synpunkter, något som skulle bli till fördel för landet på längre sikt. Men dessa förslag har vid varje tillfälle som de framförts tillbakavisats av regeringspartiet. Den första fråga som jag vill ta upp gäller arbetsgivaravgiften. Avsikten med den föreliggande propositionen är bl.a. att försöka komma till rätta med överhettningen i konjunkturen. Jag vill då konstatera, att vi i skogslänen och i det norra stödområdet inte har någon Ööverhettning. Vi har fortfarande brist på sysselsättning för ganska många människor, och vi försöker på olika sätt genom lokaliseringspolitiska åtgärder att åstadkomma ett bättre sysselsättningsläge. Att under sådana förhållanden lägga en höjd arbetsgivaravgift på företagen måste väl ändå vara fel. Centerpartiets motionsförslag att höjningen av arbetsgivaravgiften inte skulle drabba skogslänen, norra stödområdet, överensstämmer helt med det arbete vi försöker bedriva inom norra stödområdet. Det skulle ge oss ytterligare möjligheter att få industrier att etablera sig där. Det vore alltså en ytterligare stöt för att komma till rätta med den regionala obalans som för närvarande råder. Ur statsfinansiell synpunkt skulle inte ett sådant undantag ha så särskilt stor betydelse. Den ökade sysselsättning, som vi på det sättet skulle kunna få, gör att detta egentligen skulle vara en god affär för staten, det skulle vara ett sam hällsintresse. Herr Brandt sade att det var svårt att göra sådana skillnader och att vissa företag inom norra stödområdet skulle få en favör i förhållande till företag utanför norra stödområdet, om de sluppe höjningen från 1 till 2 procent. Nåja, de företag som ligger i norra stödområdet får ju med hänsyn till de långa avstånden en hårdare belastning bl.a. genom den höjda skatten på motorbrännolja. Om man på detta sätt har möjlighet att ge dem en favör genom att undanta dem från höjningen av arbetsgivaravgiften, skulle de kanske också få möjlighet att bygga ut företagen och på det sättet åstadkomma ytterligare sysselsättningsmöjligheter inom dessa områden. Den andra frågan gäller höjningen av skatten på motorbränsle. Jag vill först beklaga att vi hamnat i ett sådant läge att så drastiska åtgärder skall behöva vidtas. Höjningen av skatten på motorbränslen drabbar glesbygdens folk hårdare än andra grupper. Det är i glesbygderna man har de stora avstånden. Den drabbar också skogsnäringen och transporten av skogsprodukter, särskilt som vi befinner oss i en tid då man lägger ned flottningen på en hel del biflottleder. Den inverkar även menligt på jordbruket som sådant, och den verkar framför allt menligt på lokaliseringspolitiken; de längre avstånden har man ju i regel inom lokaliseringsområdena. Förslaget innebär inte att man specialdestinerar pengarna till vägarna, och det är det som vi från centerns sida anser fel. När nu en höjning måste företas anser vi i centerpartiet att beloppet borde tas ut i form av en höjning av vägskatten i stället för en höjning av skatten på motorbränslen — på det sättet skulle pengarna gå till vägarna. Om man blickar mot framtiden inser man att det är nödvändigt att så sker med hänsyn till de behov som föreligger när det gäller vägbyggandet. Det är väl få in vesteringar som är mer lönsamma än en ytterligare satsning på vägbyggandet. Vi vet att det här föreligger mycket stora behov. Förutom att bättre vägar medför ett mindre slitage på bilarna skulle de ge dem som har de långa avstånden bättre möjligheter att konkurrera. Framför allt skulle skogsoch jordbruket och lokaliseringspolitiken få en behövlig injektion genom att frakterna underlättades. Då skulle man också bättre kunna acceptera den ytterligare börda som nu läggs på bilismen. Herr talman! Jag vill ansluta mig till de yrkanden, som tidigare ställts av herr Sundkvist.

Herr talman! Äntligen, äntligen har erkännandet kommit — erkännandet att vår ekonomi innehöll såväl infektioner som svulster och att kraftåtgärder behövdes. I går talade i den här kammaren Sven Wedén över ämnet >Demokratins toleransgränser> — och han berörde i det sammanhanget hur obehagligt nära de toleransgränserna regeringen hade kommit när den inte före valet vågat erkänna i vilket ekonomiskt läge vi befann oss. Jag vill gärna sälla mig till dem som kritiserar ett sådant förfaringssätt. Jag betraktar det som litet fegt att vi inte fick klara ut det här före valet. Oppositionen försökte teckna läget, men det avfärdades många gånger av herr finansministern som svartmålningar och inte särskilt realistiska skildringar. Ju längre man väntar med att informera och ju längre man väntar med att handla i en sådan här situation, desto hårdare känns naturligtvis de nödvändiga åtgärderna. Den proposition med förslag till olika åtgärder som vi i dag har att ta ställning till vill jag inte sätta mig emot, utom beträffande vad som har framkommit i fp:s reservationer. Jag vill bara beklaga att de här åtgärderna inte har vidtagits tidigare — då hade de kanske blivit mindre omfattande och mindre hårda. Däremot vill jag göra några få reflexioner. Oppositionen, herr talman, har många gånger ansett att regeringen icke förmått tackla de ekonomiska situationerna med de rätta åtgärderna vid de rätta tidpunkterna. Det är, i varje fall delvis, därför man tvingas tillgripa prisstoppsmetodiken ovanpå hårda kreditrestriktioner och krydda det med dagens Strängska diversepaket. Det är nödvändigt att i det här sammanhanget bedöma åtgärdernas genomslagskraft inte bara för stunden utan också ett stycke framåt i tiden. Jag tror att vi alla väntade att konjunkturinstitutet skulle varsla om att en viss konjunkturdämpning är på väg.

Man kan tala om >stagflation>, dvs. både stagnation och inflation på en gång. Jag tror att få situationer är värre för den kommande sysselsättningen än om ekonomin stagnerar samtidigt som vi får en inflationistisk utveckling. Det är därför som jag inte i princip sätter mig emot de föreslagna åtgärderna, men det är också därför som man inte bara från denna talarstol utan också från näringslivshåll fordrar en vaksamhet över anpassningen av åtgärderna och en beredskap. Allra sist skulle jag vilja bringa i åtanke ett uttalande som jag tror har gjorts av Rudolf Meidner, att om man har balans i ekonomin, behövs det inget prisstopp, men om man inte har balans i ekonomin, hjälper inget prisstopp. Det är min förhoppning att regeringen skall vara så känslig för hur och när åtgärderna skall anpassas och avpassas, att vi så småningom kan få balans och stabilitet i vår ekonomi, helst innan vi har kommit in i konjunkturdämpningens sfär. Det hade kanske ändå inte skadat att anordna den sedan lång tid av folkpartiet och den övriga oppositionen efterlysta stabiliseringskonferens, som man på regeringshåll har ryckt på axlarna åt. Jag tror att detta inte är sista gången vi står inför en besvärlig ekonomisk situation, vilken regering som än sitter vid makten, men jag hoppas det är sista gången man försöker tackla svårigheterna utan att vi tillsammans sätter oss ner och försöker göra det bästa av situationen, t.ex. just vid en stabiliseringskonferens. Herr talman! Jag skall inte yttra mig längre utan vill bara yrka bifall till reservationerna 3, 5, 8, 9 och 11 av herr Tistad m.fl.